Herr talman! Detta betänkande om miljön är mycket stort, och det rör sig om mycket komplicerade frågor. Det är också frågor som på olika sätt är politiskt svåra. När miljöpartiet de gröna kom in i riksdagen efter valet 1988 var det ett uttryck för att det svenska folket krävde en radikalare och mer långtgående politik framför allt på miljöområdet. Det var inte bara miljöpartiet som gick framåt i det valet, utan även centern och vänsterpartiet, vilka också är mer radikala än de flesta partier i denna riksdag. Man skulle då naturligtvis kunna förvänta sig att det nu våren 1991 skulle komma ett mycket bra förslag. Vi har ju i riksdagen under de senaste två åren skjutit på alla miljöfrågor. Det har skett en summarisk behandling och mycket litet har gjorts just i väntan på den stora miljöpropositionen våren 1991. Då skulle man gå igenom det hela ordentligt, men det blev inte ordentligt. Jag är djupt besviken över hur riksdagen har behandlat miljöfrågorna. Det har inte saknats möjligheter att planera och prioritera på ett annat sätt om det verkligen funnit en vilja till det. Om vi miljöpartister skall vara ärliga mot oss själva, är återremiss det enda vettiga för att få en seriös behandling. Vi kan inte frivilligt acceptera att man än en gång lägger allt åt sidan. Därmed har egentligen en rad ärenden inte behandlats seriöst en enda gång under denna valperiod. Detta var mycket svårt att se innan hela behandlingen i jordbruksutskottet var färdig och dimmorna så att säga skingrades så att vi kunde se vad det egentligen blev av det hela. Det vi såg var en förskräcklig syn. Vad är det nu som skiljer miljöpartiet från de andra partierna inom miljöpolitiken? Det är bl.a. mängden av ärenden, vilket redan har berörts av andra debattörer. Vi har avgett en stor mängd reservationer och väckt en stor mängd motioner. Vi anser att detta är ett prioriterat område där man måste jobba mycket hårt för att få fram bra saker, och man måste ge sig på alla områden, inte bara vissa. Vi anser också att man måste fastställa strikta gränser för en rad miljövidriga företeelser. När det gäller kemiska ämnen gäller det tungmetaller, klorerade lösningsämnen, PCB, CFC osv. Det gäller att avveckla användningen av denna typ av ämnen så snabbt som möjligt och totalförbjuda dem. De hör inte hemma i biosfären över huvud taget. Vår utgångspunkt är att detta skall göras så fort som möjligt. Det är därför som våra krav blir mer långtgående än de andra partiernas. Vi vill också systematiskt förändra skattesystemet så att det i sig verkar i miljöanpassningens tjänst. Miljöavgifter är en liten del av detta, och s.k. bubblor kan vara en annan del om man kan utforma dem på ett bra sätt, vilket inte alltid har varit fallet bl.a. i USA där man försökt sig på detta. Detta innebär naturligtvis inte att man ensidigt skall höja skatter, utan andra skatter skall sänkas i stället om dessa saker införs. Frågan om miljöavgiften dyker upp på olika ställen i de ärenden som behandlas i dag. Frågan behandlas t.o.m. i ett särskilt betänkande som kommer att debatteras senare, och med tanke på detta kommer jag inte att tala så mycket om den frågan. Det blir en särskild debatt om miljöavgifter senare. Miljöpartiet vill prioritera miljörelaterade investeringar, så att hela samhällsbygget miljöanpassas. Det gäller kanske framför allt på trafik och energisidan, där det måste investeras mycket stora summor. Det handlar då om rena budgetprioriteringar. Även den frågan behandlas vid ett senare tillfälle, varför jag nu inte närmare går in på den saken. Däremot går vi i dag mer in på frågan om investeringar i naturvården. Det gäller köp av de sista naturskogarna och urskogarna i landet, så att dessa räddas innan det är för sent. Här finns det ingen väntetid -- inget utrymme för väntan. Den typen av investeringar är viktiga. Vi kan notera att miljöpartiet här går betydligt längre än något annat parti, och det är naturligtvis ett uttryck för vår ambitionsnivå. Vi har också ställt upp konkreta mål och framlagt krav på åtgärdsplaner när det gäller en lång rad miljöproblem. Vi anser inte att det räcker med vackra ord och att man säger saker som i och för sig är bra och som alla säkerligen kan skriva under på, åtminstone när vi är på gott humör. Man måste konkretisera det hela och tala om hur mycket, när, vem som har ansvaret osv. Det är vad vi har försökt göra, och då blir naturligtvis ärendevolymen stor. Vi ställer också krav på överstatliga beslut på miljöområdet. Vi vet -- och jag hoppas att alla i den här kammaren gör det vid det här laget -- att miljöproblemen är internationella till sin grundläggande karaktär. Naturen struntar i våra nationsgränser, och då måste vi också hantera problemen internationellt. Svagheten i det internationella arbetet är ju alltid att konventioner och liknande inte är tvingande beslut. Därför måste vi tillskapa den typen av beslut även internationellt. Vi noterar att vi är ensamma om att driva den linjen i riksdagen, och det beklagar vi. Vi menar också att det inte räcker med att planera och fundera kring de här frågorna, utan det gäller också att komma i gång, och det snabbt -- för det är då man lär sig hur man kan jobba. Det har gått alldeles för långsamt med många saker. Vi anser att försiktigheten på många områden är överdriven. Herr talman! Jag skall nu litet mer detaljerat gå in på en del områden, som jag har fått mitt partis uppdrag att behandla i debatten. Det gäller då i första hand frågan om kemiska produkter och varor, dels det vi köper i affären, dels sådant som släpps ut från fabrikerna. Det är en stor utmaning att komma åt alla kemiska ämnen som sprids, ofta diffust, i en lång rad varor och produkter. Ett första steg borde egentligen vara att ha en hård lagstiftning på märkning, så att vi över huvud taget kan veta vad en vara eller produkt innehåller. Den märkningen bör dels gälla vad varan eller produkten rent kemiskt består av, dels innehålla uppgifter om hur produkten har tillverkats, hur den skall tas om hand och vilka andra alternativ som finns tillgängliga för vissa användningsområden. Det sistnämnda är helt enkelt substitutionsprincipen, som finns i lagen om kemiska produkter efter ett miljöpartiinitiativ och som egentligen borde gälla även märkningssidan. Miljömärkningen borde sedan byggas ut med konsekvensanalyser, så att man vet vilka konsekvenser olika varor och produkter får när man använder dem. När det gäller substitutionsprincipen anser vi också att kemikalieinspektionen årligen måste redovisa de kemikalier som är utbytbara, så att substitutionsprincipen verkligen kan fungera. I dag finns ingen sådan redovisning, och det är egentligen mycket oklart vad man kan och inte kan göra. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motion Vi anser också att det förekommer alldeles för mycket giftiga tungmetaller i varor och produkter, som mycket väl skulle kunna förbjudas enligt substitutionsprincipen. I de fall man nu inte kan införa förbud bör man gå in med panter och återlämningspremier för att snabbt få ned användningen och stimulera teknikutvecklingen. De värsta tungmetallerna, kvicksilver och kadmium, anser vi bör totalförbjudas till år 2000. Vi anser också att kadmiumförbudet, som redan finns men som är bemängt med dispenser och undantag skall få verka fullt ut, dvs. att dispenserna och undantagen skall avvecklas senast den 1 juli 1992. Därför yrkar jag bifall till motion Vad beträffar lagen om kemiska produkter sägs i propositionen att den omvända bevisbördan skall tillämpas. Men så står det faktiskt inte i lagtexten, och vi anser att så måste bli fallet om lagen verkligen skall kunna fungera. Annars är risken stor för att den bara blir en papperstiger. Vi anser också att förhandsgranskning av olika kemiska produkter och varor skall föreskrivas i lagen om kemiska produkter. Vi får hela tiden uppleva hur det tillförs nya kemiska varor och produkter i vårt samhälle, vilka det egentligen inte finns någon kontroll på. Det finns inget krav på förhandsgranskning som verkligen fungerar. Vi anser också att lagen om kemiska produkter skall tillämpas vid koncessionsprövningar enligt miljöskyddslagen. Men vi anser att även lagen om kemiska produkter bör utnyttjas i detta syfte. Det hänger samman med att det behövs en bättre täckning. Vi anser att lagen om kemiska produkter skall gälla även varor och att detta skall skrivas in i lagen. Den gamla lagen om kemiska produkter innehöll en sådan bestämmelse, men den togs bort. Vi har motionerat i denna fråga tidigare och faktiskt fått bifall till vårt förslag, men sedan blev detta ändrat igen. Så kan det gå, och därför kommer vi tillbaka i denna fråga. Vi anser också att kommunerna skall åläggas att upprätta åtgärdsplaner för att få bort de miljöfarliga produkterna och varorna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1990/91:Jo710, yrkandena 1, 4 och 14. Vi anser vidare att kemikalieinspektionens uppdrag måste skärpas och konkretiseras. Det måste bl.a. införas tidsgränser för att vi skall bli av med de farligaste varorna och produkterna som innehåller kemiska ämnen. 13-listan, som är ''värstinglistan'', innehåller en rad ämnen som egentligen borde förbjudas så fort som det bara går. Vi anser att det i väldigt hög grad går att förbjuda dessa ämnen tämligen omgående. Allra senast till den 1 januari 1995 borde alla organiska ämnen som finns med på 13-listan totalförbjudas i Sverige. Förbudet mot dessa kemikalier i konsumentprodukter borde förbjudas i stort sett omgående; de har inte där att göra. Kemikalieinspektionen har fått ett bemyndigande att förbjuda en del varor och produkter enligt § 12 LKP enligt regeringens förslag, som väl riksdagen kommer att bifalla. Det är vi glada över, för det är precis vad vi har krävt under något år. Men det är då viktigt att det bemyndigandet gäller fullt ut, så att det inte blir alltför många begränsningar. Vi har noterat att det enligt propositionen skrivs in en del begränsningar. Risken är att det hela blir tandlöst om man stirrar sig blind på dessa begränsningar. Avsikten med begränsningarna är att lagen inte skall få störa frihandeln. Om lagen inte får gälla importen, blir den förstås ganska verkningslös. Vi anser också att kommunerna måste få större befogenheter att förbjuda miljöfarliga varor och produkter. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1990/91:Jo119, yrkande 25 och Jo710, yrkande 11. Vi anser också att kemikalieinspektionen skall offentliggöra hur mycket som importeras och exporteras och hur mycket som används i landet av miljöfarliga kemikalier, varor och produkter, i den mån det finns sådan statistik. Det är viktigt att sådant blir offentligt, så att det kan diskuteras på ett öppet sätt. På det sättet kan vi också komma åt problemen effektivare. Vi anser också att de ansvariga myndigheterna -- dels kemikalieinspektionen, dels livsmedelsverket och andra -- skall göra regelbundna revisioner i syfte att skärpa bestämmelserna så långt det är möjligt. Andra debattörer har påpekat att amalgam är en kvicksilverförening. Amalgamet är ett miljöproblem. Amalgamet hamnar så småningom i naturen och kommer att sprida där. Visserligen är amalgamet mycket stabilt i den kemiska form i vilket det används i tänderna, men vi vet att en del människor får betydande besvär av amalgamet. Redan av det skälet bör man få bort amalgamet så snabbt som möjligt. Vi anser att det bör kunna totalförbjudas senast den 1 juli 1994. Vi anser också att det är viktigt att se till att man får en effektiv rening på krematorier och liknande för att förhindra spridning av kvicksilver i miljön. Vi föreslår vidare att man på arsenik och krom, som är andra farliga tungmetaller, skall lägga på en miljöavgift på träskyddsmedel på det sätt som miljöavgiftsutredningen föreslår. Vi är faktiskt rätt förvånade över att regeringen inte kom med det förslaget, eftersom det var ett ganska välanpassat förslag. Utredningen lade fram bara ett antal välutredda förslag för att få dessa som en test i verkligheten innan man breddade det hela. Tanken är ju att man mer systematiskt skall kunna arbeta med miljöavgifter. Men detta förslag har regeringen lagt åt sidan för att i stället använda administrativa styrmedel, utan att det egentligen finns någon uppenbar fördel med det. Därmed missar man en bra chans att pröva det här styrmedlet och att utveckla det på ett konstruktivt sätt. När det gäller de klororganiska lösningsmedlen föreslog miljöavgiftutredningen även där en avgift. Den avgiften är också principiellt riktig, eftersom det här handlar om en vara. Utredningen valde ut tre lösningsmedel som är speciellt farliga och som dessutom har en begränsad spridning. Även det förslaget har regeringen underlåtit att ta upp. Därmed fördröjer man hela processen att utveckla denna typ av ekonomiska styrmedel ett antal år. Denna tanke förblir därför oprövad. Det är beklagligt. Nu anser vi i och för sig att dessa klororganiska lösningsmedel är så giftiga att de bör förbjudas ganska snabbt. Vi har föreslagit att de skall vara förbjudna till år 1995 senast, och då blir avgiftens funktion dels att påskynda avvecklingen, dels att dra in pengar till en fond, vilka pengar då kan användas för att stimulera utvecklingen av miljöanpassade varor och produkter. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1990 91:Sk625, yrkande 19. CFC -- dessa freonor -- är egentligen någonting helt onödigt och borde kunna förbjudas mycket snabbt. Detta har i någon mån också observerats av regeringen och de andra partierna här i riksdagen. Vi är internationellt sett ganska snabba på detta område. Men vi anser att man borde kunna gå ännu mycket snabbare fram. Dessutom anser vi att dessa ämnen borde kunna samlas in mycket mer effektivt. Risken för ozonskiktet och växthuseffekten är ett så pass stort problem att det finns alla skäl i världen att gå fram så snabbt det över huvud taget är möjligt. Vi anser även att PCB skall förbjudas totalt sedan från den 1 juli 1992. Vi bör också få i gång en aktiv insamling av alla varor som innehåller PCB. I den takt man får fram uppgifter om PCB-förorenade föremål bör man utveckla metoder att samla in dessa på ett effektivt sätt. PCB är ju ett mycket allvarligt miljögift. Hur PCB verkar i naturen tänker jag nu inte tala om, eftersom jag förutsätter att ni känner till det. Även klortetraklorid och trikloretan anser vi bör förbjudas så snart som möjligt, senast den 1 januari 1992. Vi har svårt att se varför dessa två mycket gifta lösningsämnen skall få användas när det finns så många andra alternativ. Därför yrkar jag bifall till motion 1990/91:Jo119, yrkandena 19 och 20. Herr talman! I andra änden på det hela har vi detta med avfall och därmed återvinning. Vi anser att vi bör få en lagstiftning här i landet om just återvinning, vars syfte och inriktning skall vara att vi skall kunna se till att så mycket som möjligt att det som i dag blir avfall aldrig blir avfall utan att det i första hand återanvänds och i andra hand återanvänds, i den mån det alls behöver förekomma. Vi har därför i riksdagen lagt fram ett komplett förslag till en återvinningslag. Vi tycker att denna fråga behandlats mycket styvmoderligt i samband med riksdagsbehandlingen. Vi lade fram förslaget redan förra året, men den förkortade behandlingen gjorde att det inte blev någonting då. Vi har nu lagt fram det igen, och det har blivit en förkortad behandling av åtminstone detta. Det kan vi notera. Bakom detta lagförslag ligger naturligtvis flera års arbete av oss för att få fram ett heltäckande och sammanhållet lagförslag. Vi anser att avfallet borde kunna reduceras med åtminstone 50 % på tio år och med åtminstone 80 % när det gäller miljöfarligt avfall. Det är också idén med denna lag. Vi anser också att en miljöavgift skall kunna läggas på osorterat hushållsavfall. Den bör kunna utsträckas till att gälla fler typer av avfall i takt med att man höjer standarden beträffande vad som kan anses vara osorterat resp. sorterat. Detta är delvis också ett förslag från miljöavgiftsutredningen. Vi skiljer oss dock från miljöavgiftsutredningen; på så sätt att vi vill ha en betydligt högre avgift, 200 kr. per ton mot utredningens 50 kr. per ton. Detta är också något som vi väntat oss i propositionen, men det kom aldrig. Det är naturligtvis en besvikelse att man underlåter det. Det visar väl att man från regeringens sida inte är beredd att satsa på ekonomiska styrmedel annat än i mycket begränsad utsträckning. Vi anser också att källsortering måste bli obligatorisk från den 1 januari 1993. Därför yrkar jag bifall till motion 1990/91:Jo119 yrkande 8 och Ett annat sätt att förhindra att avfall blir avfall är att utveckla system med panter. Vi har föreslagit pant på bildäck, katalysatorer, smörjoljor, osv. Utskottet har avstyrkt allt detta. Det är litet svårt att förstå varför inte ens folkpartiet, som faktiskt brukar tala mycket om sådant här, velat stödja oss i denna fråga. I andra sammanhang framhålls detta som ganska okontroversiellt, men när det gäller får vi ändå inte igenom det här i riksdagen. Vi har ett förslag om att inrätta en avfallsfond.

Herr talman! Roy Ottosson använde en god tid av sin inledning till att försöka att över huvud taget motivera varför miljöpartiet finns i riksdagen. Man kan möjligen förstå att han känner sig i behov av att göra en sådan lång utläggning om detta. Vad han däremot egentligen inte behövde känna något behov av var att fäkta så vilt vad gäller två av de frågor han tog upp, nämligen frågan om återvinning och skrotningsavgift på bildäck. Jag vet inte om Roy Ottosson inte har uppmärksammat det, men vi har faktiskt i reservation 124 reserverat oss till förmån för vår motion, och vi har i allra högsta grad uppmärksammat själva sakfrågan om de 50 000 ton bildäck som kasseras varje år i Sverige och vilka möjligheter det skulle ge till återvinning och återanvändning. För att klara detta i ett marknadsekonomiskt system måste man naturligtvis också se till att det finns någon form av marknadsmorot. Vi har därför föreslagit att en skrotningsavgift skulle införas och att systemet skulle bli ganska likt skrotpremiesystemet för bilar. Miljöpartiet har dock i reservation 126 kraftfullt tagit avstånd från detta. Jag undanber mig sådana påhopp som Roy Ottosson gjorde, som skulle ge sken av att vi inte har uppmärksammat frågan. Avslutningsvis påstod Roy Ottosson också att miljöpartiet är det enda parti som driver överstatlighetsfrågor. Det är ju bara struntprat och nonsens! Överstatliga beslut är möjliga att åstadkomma bl.a. genom att man är med i EG. Miljöpartiet är den mest infernaliska motståndaren mot att Sverige går med i EG. Med överstatliga EG-beslut till miljöns froma kan man få just de beslut som Roy Ottosson efterlyser. Gå med i EG i stället, Roy Ottosson!.

Herr talman! Miljöpartiets argumentationsteknik går över allt sunt förstånd. Roy Ottosson talade i sin inledning om bildäck, och jag replikerade på det. Men då visade det sig helt plötsligt att debatten i stället handlade om katalysatorer och smörjoljor, vilket inte alls var fallet i Roy Ottossons inledningsanförande. Det är ju faktiskt inte så lätt att bemöta miljöpartiets invändningar, när de inte talar om samma sak hela tiden. Sedan till frågan om överstatlighet. Folkpartiet liberalerna har flertalet gånger hävdat vikten av olika internationella överenskommelser, och vi har gång på gång -- det kan säkert statsrådet Dahl intyga -- varit mycket kritiska till att vi inte har kommit längre i fråga om t.ex. en Nordsjökommission. Man kan emellertid inte, som miljöpartiet faktiskt gjorde alldeles nyss, använda argumentet om överstatlighet och sedan tro att detta bara går för sig de gånger överstatligheten går miljöpartiets väg men inte någon annan gång. Vi måste faktiskt vara så konsekventa att vi, om vi önskar ett samarbete på internationell nivå i syfte att så småningom få till överstatliga beslut på vissa områden, också är beredda att ge oss in i diskussioner med och söka påverka de övriga nationerna. Kanske kan vi då så småningom övertyga dem om att vår linje är den riktiga, eller att den riktiga linjen åtminstone bör gå åt samma håll som vår. Det går inte att argumentera så som miljöpartiet gör. När det gäller EG finns en hel rad överstatliga beslut att ta del av. Vad avser konsekvensbeskrivningar finns en hel lång rad sådana, som pekar åt olika håll. Den av miljöpartiet annars mycket åberopade miljörättsjuristen Staffan Westerlund har ju kommit till delvis andra slutsatser än dem miljöpartiets Roy Ottosson här visade på.
Herr talman! Nej, Anders Castberger, när jag nämnde panterna räknade jag upp tre saker: bildäck, katalysatorer och smörjoljor. Åtminstone är detta vad jag har skrivit i mitt manus, och jag hoppas att det också var vad jag sade. Vi får väl kontrollera saken i protokollet. Det var just förslagen om katalysatorer och smörjoljor som jag menar var en liten miss från folkpartiet. Men det är inget att gräla om. Varför gräla om detta? Varför denna demonstrationspolitik från folkpartiet? Varför inte i stället samarbeta och försöka få fram ett bra pantförslag? Jag tycker inte att ni är seriösa när ni debatterar sådana här småfrågor. Ni försöker alltid blåsa upp dem och göra dem väldigt märkvärdiga. I själva verket är det ju bara att komma överens, eller hur? En förutsättning är ju att ni verkligen menar allvar, men det är kanske där det brister. Internationella överenskommelser är ju inte samma sak som lagstiftning. De gäller inte automatiskt i Sverige, såsom en lag gör. Detta betyder att man kan strunta i dem. Vi har ett antal exempel, bl.a. Bernkonventionen, som kommer att debatteras senare i dag. Efter det att vi hade antagit den tog det mycket lång tid innan något började hända. Nu har vi ett förslag till biotoplag, som egentligen -- som vi ser det -- inte heller är tillräckligt. Om jag minns rätt stödjer folkpartiet detta förslag. Det får väl folkpartisterna berätta mer om sedan. Vi inser därför att det är nödvändigt att satsa på överstatliga beslut om man skall klara av miljöproblemen. Det innebär emellertid inte att överstatliga beslut skall fattas på alla områden. Skälet till att besluten på miljöområdet måste vara överstatliga är ju att föroreningarna inte känner några gränser. Svavelutsläppen i Europa sprider sig över hela Europa med bl.a. vindar. Detta går inte att effektivt kontrollera enbart genom nationella beslut. Men detta är något helt annat än att säga att allt som är överstatligt skulle vara bra. Faktum är ju att vi när vi, har föreslagit konkreta överstatliga beslut på miljöområdet, inte har fått något stöd från folkpartiet. Det är sanningen. Vad folkpartiet vill är i så fall snarare att anpassa sig till EGs politik. Jag förstår inte vad det är som är överstatligt med de besluten, eftersom man då bara går in i ett annat block. Då missar man idén med att man på miljöns område genom internatinella och solidariska åtgärder kan klara problem som inte går att klara av på det nationella planet. Jag måste också kommentara vad Anders Castberger sade om Staffan Westerlund. Det bör poängteras att juristen Staffan Westerlund inte har studerat de systemeffekter som EG ger upphov till. Det jag refererade till när det gäller EGs miljörapporter var just systemeffekterna av ökad trafik, ökad produktion inom viss industri, ökad energianvändning, osv. Detta är något som Staffan Westerlund inte alls tittade på, det skall man ha klart för sig. Vad han tittade på var mer specifika regler i viss lagstiftning, och där finns en hel del intressant att hämta.

Herr talman! Det är nu snart 20 år sedan Sverige stod som värd för den första internationella miljökonferensen. Året var 1972, och platsen var Sveriges riksdag. Den konferensen blev en väckarklocka för många av världens folk och politiker; man upptäckte att vår omgivning håller på att förstöras. I Sverige hade långt tidigare politiker varnat för den förstörelse av natur och hälsa som industrisamhället skapar. Bl.a. Axel Danielsson såg hur det vackra skånska landskapet påverkades i närheten av industrierna. På 50 och 60-talen var jag själv vittne till hur svavelsyrefabriken i Hälsingborg skapade nästan ett månlandskap runt fabriken, där gräs inte kunde växa och där inga blommor eller träd utvecklades. Det var på den tiden en hårt politisk kamp att få till stånd beslut om renare gaser ur skorstenarna. Nu är det trots allt mycket bättre. På denna tomt växer i dag både gräs och blommor. Utvecklingen har framför allt lyfts fram av många vetenskapsmän och forskare, som genom sina undersökningar och experiment har kunnat påvisa sambandet mellan utsläpp eller användning av vissa ämnen och deras inverkan på natur och människor. Vi politiker måste vara tacksamma mot de forskare som framsynt för oss har kunnat avslöja framtida hot och risker. För dem kan det ibland synas ta lång tid innan producenter och politiker reagerar på informationen. Men vi måste naturligtvis också ta hänsyn till att allt skall genomföras på ett bra sätt. Trots detta är Sverige ett föregångsland på miljöskyddets område -- det är faktiskt det vitsord man ständigt möter utomlands. Jag skall nu ta upp några av de områden som berörs i det mittersta blocket av propositionen och försöka att ganska kort kommentera de förslag som kommer fram där. Jag kommer kanske inte så mycket att uppehålla mig vid reservationerna, eftersom de är så oerhört många. Vi måste minska luftföroreningarna -- nationellt men i ännu högre grad internationellt -- till en nivå som naturen tål. Det är i och för sig en gigantisk uppgift för världssamhället, så det kommer tyvärr att vara en process som tar tid. Fram till dess att detta mål har uppnåtts måste vi därför sätta in räddningsåtgärder för sjöar, vattendrag och skogsmark så att naturen och fiskbeståndet kan överleva. Detta sker främst genom kalkning, som vi nu har hållit på med en del år. I propositionen föreslås en 33-procentig ökning av anslaget till kalkningsåtgärder. Det innebär, i en tid av åtstramning, långt mer än vad som skulle motsvara en inflationsuppräkning. Sammanlagt vill regeringen bevilja 176 milj.kr. till kalkning av försurade sjöar och vattendrag och till försurade brunnar samt till skogsmarkskalkning. Det gäller bl.a. att få ökade medel till omkalkning för att hindra farliga tungmetaller, som t.ex. fastnat i botten på sjöar, från att frigöras. Likaså behövs medel till kalkning i Norrlands inland. Utöver detta anslag finns också på andra anslag medel till forskning kring försurning och till övervakning av försurningstillståndet i naturen. I samband med anslagsbehandlingen till kalkning har det i utskottet blivit majoritet för att bevilja ytterligare 20 milj.kr. till kalkning. Det har vi socialdemokrater motsatt oss mot bakgrund att vi anser att den uppräkning som har gjorts i propositionen är tillräcklig. Utskottet ger regeringen till känna att det behövs en utökad skogskalkning i utsatta områden, men att den i åtta län bedrivna försöksverksamheten under 1990 och 1991 först bör utvärderas. Därmed kan man vara helt säker på att de kunskaper och erfarenheter som kommer från dessa projekt garanterar att ett storskaligt skogskalkningsprogram kan utföras på ett sätt som är till största nytta ur ekonomisk och ekologisk synpunkt. Trots att man har enats om ett högre anslagsbelopp går centerns och moderaternas uppfattningar om hur pengarna skall användas isär. Detsamma gäller hur mycket pengar som skall användas på sikt. 500 milj.kr. per år för skyddskalkning och vitaliseringsgödsling, varav skogsägarna själva bör betala 20 %. Centern vill öka anslagen från 40 milj.kr. till 130 milj.kr. på tre år plus 30 milj.kr. I verkligheten bidde det dock bara en tumme, en mindre slant i påslag, närmare bestämt 20 milj.kr. Mot bakgrund av dessa motions och reservationstexter kan man undra hur verkligheten egentligen skulle se ut om partierna i en regering enades om anslagen. Skulle det bli de anslag som varje enskilt parti föreslog, eller skulle det bli det lilla anslag man kom överens om gemensamt? Beträffande industrins utsläpp och kampen för en bättre miljö var det tidigare så att all kamp för en bättre miljö var inriktad på att minska utsläppen från industri till luft och vatten. Även om försurning och förorening av hav, mark och vatten fortfarande är ett problem, så är det i dag främst de luftburna föroreningarna från utländska industrier och kraftverk som orsakar miljöstörningarna. Jag anser att svensk industri i en hel del fall har tagit sitt ansvar. Genom att ändra processteknik och därmed få mindre giftiga utsläpp har man bromsat upp miljöstörningarna. Därmed har också svaveldioxidutsläppen minskat med 70 % sedan 1970-talet. Nu vill man åstadkomma en minskning med 60 % räknat från 1980. Jag tycker att vi skall vara tacksamma över den utveckling som har ägt rum. Med avloppsreningen har det varit trögare. Därför måste vi nu upprepa kraven på en bättre rening av avloppsvatten från industri och reningsverk. Utsläpp av kväveoxider gäller kanske främst trafiken, men även industrin. På det området har vi tyvärr inte nått samma goda resultat. Det är viktigt att slå fast att man inom samma bransch har någorlunda lika miljövillkor, oberoende av när industrins tillstånd har prövats. Därför måste omprövning ske när ny teknik blir tillgänglig. Hänsyn skall dock tas till lokala miljöförhållanden. Därför är det bra att utskottet understryker vikten av att de mest eftersatta branscherna samt de ur miljösynpunkt känsligaste branscherna skall prioriteras när statens naturvårdsverk nu har fått i uppdrag att fram till år 2000 göra en översyn av industrins utsläppsvillkor. Jag tror att det är bra att denna översyn görs. Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 89--98. I 1988 års miljöpolitiska beslut togs ett stort steg för en minskning av stabila organiserade ämnen från skogs och massaindustri. Det har lett till att man år 1992 bör ha åstadkommit en minskning av klorutsläppen från 6 till 8 kg per ton massa, som var mängden 1975, till 1,5 kg per ton massa. Räknat i det moderna mätvärdet AOX så motsvarar det 2 Detta var ett mycket tufft program 1988. I kap. 7 i bilaga A -- ''Hur mår Sverige'' -- kan man läsa att massaindustrins klorförbrukning har sjunkit från ca 250 000 ton 1975 till 100 000 ton 1990 och troligtvis minskar till 50 000 ton år 1995. Det pågår alltså en ständig minskning av utsläppen. Med en ständigt pågående utveckling av tekniken bör det vara möjligt att nå för miljön helt ofarliga nivåer på utsläppen fram till år 2000. Det bör också vara målsättningen vid omprövningar av tillstånd. Skogsindustrin är en prioriterad bransch därvidlag.

Även beträffande ambitionen att avgiftsbelägga klorutsläppen ges tre olika förslag i reservationerna, nämligen en avgift på 50 kr. per kg som släpps ut till en stimulansersättning på 50 kr. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 90--96 och föreslår att den hittills positiva utvecklingen följs upp vid tillståndsprövningen. Vi skall inte med detaljerat angivna avgifter och ersättningar försöka påverka utvecklingen. I propositionen berörs frågan om utsläpp från kommunala avloppsreningsverk. Regeringen föreslår att 50 procents kvävereduktion skall vara riktlinje vid prövning av tillstånd för kustbaserade reningsverk från Bohuslän till Stockholms skärgård som behandlar avlopp från mer än 10 000 personer. Dock skall man ställa högre krav för områden som Alla partier utom miljöpartiet är med på att höja ambitionen i fråga om kraven på kväverening. Det tycker jag är bra. Övergödningen är nämligen ett av de allra största hoten mot Östersjön, Öresund och Kattegatt. Även om det sker en stor urlakning av kväve från marken och reningsverken bedöms svara för 10--20 % av kvävetillförseln till våra havsoch vattenområden, så är det viktigt att vi även på detta område försöker begränsa utsläppsmängden. 1993 och med 75 % två år senare. Tror verkligen miljöpartiet att man utan vidare investeringar och ändrad processteknik kan höja reningsgraden på två år? Vi socialdemokrater anser i stället att man skall ställa krav på stora utsläppskällor att rena avloppsvattnet innan det når det kommunala reningsverket. Detta åstadkommer man bäst genom att skärpa industrins utsläppsvillkor i form av kommunal avgiftssättning. Därmed yrkar jag avslag också på reservationerna 99 och 100 samt bifall till propositionen på denna punkt. Herr talman! Ett av de viktigaste områdena i detta ärende gäller kemikaliehanteringen. Jag talade tidigare om de kritiska miljöfrågorna kring industriutvecklingen. Jag tror inte att dagens och morgondagens stora miljöproblem blir de som processer och skorstensrök skapar, utan de varor som fraktas ut ur fabriksportarna. Många varor innehåller kemiska ämnen som både vid användning och som avfall kan skada hälsa och miljö. Därför måste kemikaliekontrollen skärpas och avfallshanteringen förbättras. Den förhandsanmälan som skall införas är mycket viktig. Därmed får kemikaliekontrollen större kunskaper om råvaror och insatsvaror. Kemikalieinspektionen föreslås också arbeta vidare med att ge föreskrifter om hur produkter skall klassificeras och märkas efter miljöfarlighet. Man får medel till att bygga ut produktregistret. Tillsammans med naturvårdsverket får man också en utvidgad rätt att förbjuda skadliga ämnen och produkter. Det innebär att det i fortsättningen blir mycket lättare att kunna förbjuda vissa produkter. Redan i denna proposition föreslås avvecklingsplaner för tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly, tre mycket använda men för hälsa och miljö skadliga ämnen. I flera motioner framförs i stort sett samma synsätt som regeringen på kemikaliekontrollen. Man vill få till stånd skärpningar och fler förbud, även om metoder och takt kan variera. En viktig princip i kemikaliehanteringen är att ersätta farliga ämnen och produkter med ofarliga, den s.k. substitutionsprincipen. Trots att principen så sent som år 1990 fastlades genom lagändring och trots att miljöskyddskommittén funderar över ytterligare preciseringar, så lyfter utskottet fram en mer aktiv tillämpning av substitutionsprincipen. Det är glädjande att utskottet, på socialdemokraternas förslag, enigt har uttalat att berörda myndigheters klassificering av miljöfarliga produkter och förelägganden beträffande farliga kemikalier skall medverka till att producenter, försäljare och konsumenter mera uppmärksammar möjligheten att välja ofarliga ämnen och produkter. Det är en fråga som har diskuterats mycket här i dag. Jag tycker att utskottets precisering på något sätt lyfter fram frågan så att det kan gå litet snabbare att ersätta dessa farliga ämnen. Det var intressant att redan i dagens morgoneko höra hur kemikalieinspektionen mot bakgrund av den undersökning som man har gjort av bilvårdsprodukter, som bl.a. redovisats i en rapport 1990, uppmanade producenterna att märka produkterna bättre och att inte göra dem onödigt starka. Jag tror att vi på detta sätt kan medverka till en sanering av kemikalierna inom kort. Tvärs över partigränserna råder det i riksdagen enighet om en stor del av de åtgärder som föreslås för att begränsa eller förbjuda användningen av miljöfarliga kemikalier. Det föreligger också enighet om den utveckling och den precisering av kemikalieinspektionen och naturvårdsverkets åtgärdskatalog som anges i propositionen. Jag tror att ambitionsnivån på detta område kommer att vara hög. Men jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår miljöpartiet, som i sina reservationer vill skärpa alla förslag på kemikalieområdet. Samtidigt lägger man fram mycket få reella ändringsförslag som anger metoder för skärpta tidsramar. Alla vill vi begränsa användningen av eller ta bort miljöfarliga varor. För att kunna göra detta måste vi öka våra kunskaper sätta in mer forskning och få kännedom om den marknad där varorna används. Jag tycker inte att miljöpartiets politik på detta område är trovärdigt och tillförlitligt. Man ger inte ett tillräckligt bra underlag för alla tidsramar och minskningar som man vill ha. Jag påstår att socialdemokraternas politik vilar på en stabil kunskapsgrund och på ambitionen att tillsammans med producenter och användare förändra den svenska kemikalieanvändningen till en för miljön och hälsan ofarlig användning. Herr talman! Tiden går fort, och jag hinner inte fullfölja mitt anförande. Många har här berört avfallsfrågorna och sagt att det behövs med lagstiftning på det området. Jag tror att det är mycket viktigt med ökade kommunala insatser, och sådana har också påbörjats. När man kräver ekonomiska styrmedel, tycker jag att vi kan hänvisa till att kommunerna använder olika avgiftssättning för att stimulera till en bättre avfallshantering. I min kommun har man faktiskt i varje kommundel ställt upp en återvinningsgård där människor kan lämna olika produkter, t.o.m. kylskåp och frysskåp samt allt annat som de vill skall tillvaratas genom återvinning. Det tror jag är ett bra sätt för kommunerna att stimulera medborgarna till att medverka till en bra avfallshantering. Låt mig vidare något kommentera det som har sagts i debatten. Lennart Brunander efterlyser avvecklingsplaner. I bilaga D, som är fogad till propositionen, framgår att det begränsningsuppdrag som kemikalieinspektionen och naturvårdsverket har fått förekommer på flera ställen avvecklingsplaner av en hel del kemikalier. Det är alltså något som redan är på gång. Lennart Brunander efterlyser också mer biobaserade drivmedel. Jag kan hänvisa till att man nu i ökad utsträckning använder vegetabilisk olja både i skogsbruket och i traktorer. Jag tror därför att det kommer att bli mycket vanligare med drivmedel som är mer biobränslebaserade. Bengt Hurtig talade om substitutionsprincipen och miljöklassificeringen samt hänvisade till de uttalanden som jag just har redovisat. Jag tycker det är bra att riksdagen uttalar att man vill få mer fart på detta område. Kommunerna är i full gång med att utarbeta avfallsplaner. Jag tycker inte att vi i fortsättningen skall kräva statliga insatser på det området i så stor utsträckning. Det är enligt min mening viktigt att avfallshanteringsfrågorna läggs mer på kommunal nivå. Det medför att människor inte längre känner så stor maktlöshet. I stället upplever de att besluten fattas nära dem. Ingvar Eriksson pläderar mycket för en mängd ekonomiska styrmedel och anser att pengar skall sättas in i olika fonder för att därefter användas till miljöförbättrande åtgärder. Problemet är att det är en mycket osäker finansieringskälla. När miljöproblemen minskar på vissa områden, då minskar också avgiftsuttagen. Samtidigt är det inte säkert att problemen och kostnaderna minskar på andra områden, och det gör alltså finansieringen osäker. Det är mycket bättre att låta avgifterna gå in i statskassan, som därefter får betala för kalkning och annat. Roy Ottosson talade om överstatliga beslut. De frågor som han ställde har Anders Castberger redan besvarat. Jag hade faktiskt tänkt svara på precis samma sätt som han. Jag förstår inte varför miljöpartiet är så negativt inställt till EG. Där fattas verkligen överstatliga beslut. Vad gäller frågan om massafabrikernas begränsning av kemikalieanvändning, tycker jag att vi fattade ett bra beslut 1988. Jag tror också att massaindustrin kommer att fortsätta sitt arbete med att förbättra processtekniken. Det har redan skett mycket på det området. De som har uppmärksammat problemen i Hanöbukten har sagt att de redan nu upplever att en förbättring har inträffat. Anders Castberger anser att det är en alldeles för dyr insats att halvera kväveutsläppen från reningsverken. Jag tror inte att våtmarksfällor för utlakning i och för sig påverkar samma förorenade vatten som man tar hand om i reningsverken. När det gäller de kommunala reningsverken vill jag säga att det bästa sättet att minska kväveutsläppen där är ju att utöva press på industrin, att se till att det blir en bra teknik för att rena hushållsavfallet. Då kan vi så småningom också få mycket mindre kväveutsläpp från reningsverken. Men jag tror att det viktigaste när det gäller att minska kväveutsläppen är jordbrukets minskning av användningen av handelsgödsel. Det måste bli en försvarbar användning av stallgödsel, så att det inte blir så stor kväveurlakning. Herr talman! Med detta vill jag sluta mitt anförande. Kanske har jag överskridit min tid, men det är svårt att hinna med. Allra sist skulle jag med anledning av uttalanden om att vi har fått en mycket stor proposition alldeles för sent vilja säga att jag vet att utskottets arbetsbörda har varit oerhört stor. Men det är bra att det läggs fram ett så här stort och sammanhållet förslag på miljöpolitikens område. Mycket hänger nämligen ihop, och man kan prioritera bättre när det rör sig om ett stort förslag. Naturligtvis hade det behövts mer tid. Jag hoppas att mina kamrater i riksdagen framöver får många intressanta miljöförslag att debattera och kanske också får bättre organisatoriska förhållanden för att bättre kunna gå till botten med miljöproblemen.

Herr talman! Grethe Lundblad talade en hel del om luftföroreningarnas påverkan på vår miljö och vår mark. Hon sade att det är ett mycket stort bekymmer, och det är det naturligtvis. Men då tycker man att regeringen borde vara litet mer intresserad av att satsa på åtgärder för att minska utsläppen och för att påverka situationen genom just kalkning. Nu ökades kalkningsbidraget, men det är ju inte tillräckligt. Grethe Lundblad var litet bekymrad över hur det skulle gå om det var en annan regering. Trots att det var litet oenighet om nivåerna fick vi en höjning, som är 20 milj.kr. högre än regeringens förslag. Men Grethe Lundblad hade ju rätt när hon sade att moderaterna begränsade höjningen. Vi i centern tycker att man bör satsa mer på skogsmarkskalkning redan nu. Sedan talade Grethe Lundblad om läckaget ut till våra hav. I Naturskyddsföreningens senaste nummer av sin tidskrift står det att den pågående försurningen gör att läckage av kväve till våra kustvatten ökar. Detta talar ju för att vi borde starta mycket tidigare med skogsmarkskalkning för att så att säga neutralisera. Jag undrar varför inte Grethe Lundblad och de andra socialdemokraterna kan vara med på detta. När det gäller skogsindustrins utsläpp av klor tyckte Grethe Lundblad att 1988 års beslut var så bra. Det var det kanske, men det var inte på långa vägar tillräckligt bra. Industrin sprang ju förbi regeringens förslag mycket snart. Nu börjar väl regeringen flåsa i nacken på industrins folk när det gäller ambitionen på det här området. Industrin har ju arbetat mycket bra, men inte tillräckligt. Utvecklingen måste påskyndas. Jag tycker att regeringen och socialdemokratin borde se till att avvecklingsplanerna kommer till stånd. Jag förstår inte varför ni inte vill medverka till detta. Sedan skulle jag också vilja fråga om PVC-plasten och klorutsläppen i det sammanhanget. Borde man inte också här försöka göra någonting mycket snart? Sedan till bilvårdsmedel. Här rör det sig om varor som vi inte borde använda så mycket av. Det finns ett miljövårdsprojekt Sundsvall--Timrå där man bl.a. tagit upp bilvårdsmedlen. Man har räknat ut att 200 000 liter bilvårdsmedel används årligen. Detta är väldigt mycket och påverkar i hög grad naturen. Det vore mycket bra om man kunde vidta åtgärder på det här området. Jag tycker att det vore intressant att få veta hur regeringen tänker minska användningen av bilvårdsmedel. Det finns många paralleller.

Herr talman! Först vill jag betona att behovet av kalkning är oerhört stort, inte minst i Norrland. Den här höjningen av bidraget till kalkning räcker inte om man skall kunna klara problemen. När det gäller kväveoxiderna förhåller det sig ju så, att målet 30-procentig minskning inte kommer att kunna klaras. Det sade också Grethe Lundblad i klartext. Men är det då inte rimligt att kräva av regeringen att den skall komma tillbaka med konkreta åtgärdsförslag för att vi skall kunna uppnå de mål som riksdagen har slagit fast? Man får inte ge efter när det börjar bli litet svårt. Är det rimligt att i det läget acceptera en sådan sak som Öresundsbrobygget, som vi vet kommer att öka utsläppen av kväveoxider? Man har ju en målsättning och kan sedan välja i åtgärdsfloran vad som är praktiskt och rimligt. Men här släpper man som sagt målsättningen så snart det uppstår lite problem. När det gäller utsläpp av organiskt klor från blekerierna vill jag fråga vad Grethe Lundblad menar med helt ofarliga nivåer. Industrin anser att den nuvarande nivån är ofarlig. Jag har inte någonstans hittat att man pekat ut vilken nivå som skulle betraktas som ofarlig. Grethe Lundblad hade en del att säga om våra förslag till målsättningar och tidsperioder för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen i vår miljö. Hon menade att vi inte skulle klara dem. Jag kan förstå att det, med de utgångspunkter som Grethe Lundblad har, kan vara litet svårt att få det hela att gå ihop. Men vi förutsätter att man är beredd att sätta till de åtgärder som tekniskt går att vidta. Det får kosta en del, men det blir inte orimligt dyrt, som vi ser det. Vi har jobbat med expertgrupper inom partiet för att se vad som är möjligt att göra och vad som inte är möjligt att göra. Vi har inte velat skicka in motioner där vi detaljerat talar om precis varenda liten åtgärd som går att vidta. Det skulle bli fullständigt oformligt att behandla här. Vi tycker att politikerna skall sätta upp mål och ramar. Regeringen verkställer, och vi ställer gärna upp så gott det går om regeringen kallar. Är det så svårt att begripa att miljön kräver överstatliga beslut, men att det inte i sig kräver att man underkastar sig EG?

Herr talman! Grethe Lundblad säger att vi moderater och centerpartister har lyckats att få gehör för en ökning av kalkningsanslaget. Men så ondgör hon sig över att vi inte skulle ha samma uppfattning när det gäller uppföljningen och hur man sedan skall arbeta vidare med detta. Hon frågar sig också hur en ny regering skall jobba med dessa problem. Grethe Lundblad, jag tror inte att det är några stora problem. Vi har enat oss om problembeskrivningen. Vi har också lyckats att få till stånd en ökning av anslaget. Den ökning som har kommit till stånd när det gäller skogsmarkskalkning anser vi vara positiv. Vi moderater vill givetvis verka för att det också framöver skall bli successiva ökningar. Det får givetvis ske i den takt som det finns praktiska möjligheter till. Vi vill att miljöavgifter avsätts till miljöfonder i stället för att gå in i statskassan. Det är det som skiljer oss litet grand från andra partier. Vi menar att dessa fonder sedan skall bekosta de miljöförbättrande åtgärderna, i första hand i de mest drabbade områdena. En sådan förvaltningsform menar vi skulle kunna ge bättre möjligheter till en långsiktig och jämn användning av resurserna jämfört med hur det blir om man går in för att använda statliga budgetmedel. Som motargument säger Grethe Lundblad att när behovet av dessa åtgärder minskar finns det inga medel om det inte flyter in några miljöavgifter. Men i praktiken är det uppenbarligen så, att när det inte längre flyter in medel har också miljöproblemen minskat. Att dessa fonder avskaffar sig själva successivt kan inte vara någon nackdel. Nog är det positivt. Skulle det vara så illa att det ändå finns jättestora problem, får vi givetvis fatta de beslut om nya anslag som i så fall skulle behövas. En del av skogsproblematiken är klorutsläppen i samband med massatillverkningen. Miljöavgiftsutredningens förslag är logiskt, men det förutsätter att liknande miljöavgifter tas ut i Sveriges konkurrentländer. Det är inte så i dag. Det är därför inte lämpligt att Sverige ensidigt inför miljöavgifter på de utsläppen. Kostnadsbelastningen skulle bli orimlig. Som jag sade tidigare i debatten är det sämsta vi kan göra att ställa så hårda krav att företagen flyttar ut och vi, totalt sett, får en sämre miljö.
Herr talman! Jag talade litet grand om problemen med avfallshantering och källsortering i den del av landet som jag kommer ifrån. Vi har i flera års tid samlat in tidningspapper och skickat i väg till pappersbruken i Mellansverige. På samma sätt har vi samlat in glas och skickat ner. Så småningom har människor i södra Sverige och även nere i Europa blivit bättre och bättre på att samla papper. Pappersbruken blir överhopade med papper och kan få det mycket billigare från Danmark och Tyskland. Det betyder att de inte kan ta emot vårt returpapper. Vi skulle få subventionera det kraftigt om vi skulle skicka ner det. Det anser sig inte kommunerna ha råd att göra. På likartat sätt är det med glasinsamlingen. I princip skulle den behöva subventioneras för att bruken inte vill betala så mycket för det att ens frakten täcks. Frågan är vad vi skall göra åt det här problemet. Det visar sig att marknadsekonomin inte fungerar på det här området. Finns det några förslag till lösningar? När man har mobiliserat i stort sett vartenda hushåll i kommunerna i denna verksamhet, som går bra något år och sedan plötsligt måste läggas ned, gäller det att hitta på någon lösning. Om glaset körs på soptippen och papperet eldas upp känner människorna en maktlöshet i miljökampen.
Herr talman! Jag skulle gärna till Bengt Hurtig vilja säga att jag vet att det ibland förekommer problem med att få avsättning för de insamlade produkterna. Men jag tror faktiskt att vårt naturvårdsverk, när man får litet mindre att göra, genom att uppgifter förs över även till andra, kommer att kunna ta itu med detta problem, som måste lösas centralt, så att vi verkligen får ordning på det. Jag är medveten om att det är ett problem, men jag tror fortfarande att verksamheten är mycket positiv. Jag har åtminstone hört att pappersbruken i dag använder en stor andel returpapper i sin produktion och att man även försöker utveckla processer för att kunna använda det. Att jag angrep främst moderaterna och centerpartiet i fråga om kalkningsanslaget var för att de i sina motioner gett löften om mycket stora belopp till kalkning. Jag har förståelse för att man kan göra en kompromiss i utskottet, men det blev alltså bara 20 miljoner. Det är därför jag säger att man skall vara litet försiktig med motioner som innehåller mycket stora löften. Det kan visa sig att man inte har möjlighet att genomföra dem. Det är det som kan bli farligt, om man nu kommer med en massa löften och så småningom skall vara med och ta ansvar för frågorna. Det är naturligtvis alltid mycket svårt att uttala på vilken nivå som utsläppen blir farliga. Men vi har allihop gått in för uttrycket att vi inte skall ha större utsläpp än vad naturen tål. Jag tycker alltså att nivån för utsläppen måste vara sådan att den inte skadar naturen. Utifrån detta måste naturligtvis alla tidsramar och utsläppsgränser så småningom sättas. Men jag tycker inte att man, som miljöpartiet gör, kan gå ut och ange en massa tidsramar och utsläppsgränser i sina motioner utan att också förklara vilka metoder och kunskaper som utgör bakgrunden till förslagen. Roy Ottosson säger att man har tänkt sig att jobba med expertgrupper. Men jag tror att man först måste bygga upp kunskapsbaser innan man kan komma med dessa förslag. Det är oerhört viktigt att också industrin och de som producerar känner en viss fasthet i besluten. Man kan inte rycka olika bestämmelser fram och tillbaka. Då tror jag att det blir mycket svårt att få en positiv inställning från industrin. En sådan positiv inställning har vi haft de senaste åren och den har faktiskt lett till att vi på många områden har fått en mycket bra minskning av utsläppen. Jag nämnde, Lennart Brunander, detta med bilvårdsmedel -- en fråga som togs upp i Ekot i morse. Jag vill i det sammanhanget gärna säga att kemikalieinspektionen också har gjort en stor undersökning när det gäller tvättmedel. Därvid har man påvisat att det finns en hel del tvättmedel som innehåller olika kemikalier som inte är lämpliga. Nu håller man på att bearbeta olika företag för att få dessa att ta bort olämpliga medel från sina produkter. Jag tror att det är ett bra sätt att arbeta på. Det handlar alltså dels om att genom en kunskapsbreddning se till att människor får veta vad olika produkter innehåller, dels om att till företagen framföra att det är nödvändigt att dessa märker sina produkter och talar om vilka farliga medel som produkterna innehåller. Samtidigt måste man gå ut med information till allmänheten. Jag tror, som sagt, att det är ett mycket bra sätt att arbeta på.

Herr talman! Vi skulle kunna diskutera väldigt många olika saker. Jag tror alltså att det skulle kunna bli ganska många repliker. Denna min sista replik i detta replikskifte tänkte jag emellertid använda för att tacka Grethe för de ganska många och trevliga debatter som vi har haft. Såvitt jag förstår är det sista gången som vi möts i en debatt här i kammaren. Grethe tänker ju sluta här i riksdagen. Jag tänkte alltså bara tacka dig, Grethe, för de meningsutbyten som vi har haft. Vi har olika åsikter om en mängd saker. Men det är ju sådant som är grunden för en demokrati och för att arbetet kan gå framåt. Grethe har gjort stora insatser i det här sammanhanget både när det gäller miljöområdet och när det gäller livsmedelsfrågorna. Det är många saker som du, Grethe, har sysslat med. För en stund sedan fanns det en stor blombukett här framme. Det var miljöpartiet som kom in med den. Men nu är buketten borta. Om den hade funnits här nu, skulle jag ha tagit den och överlämnat den till Grethe som ett tack för allt hon har gjort. Nu står jag här alldeles tomhänt. Jag kan alltså bara framföra ett tack. Men sedan kan jag komma bort till dig, Grethe, och ge dig en kram.
Herr talman! Grethe Lundblad återkom till frågan om anslagen avseende kalkningen. Helt kort konstaterar jag bara att det blev 20 miljoner utöver vad regeringen föreslagit. Då kan det väl inte vara så dåligt, Grethe Lundblad! I likhet med Lennart Brunander förmodar också jag att den här debatten i dag är Grethe Lundblads sista debatt i Sveriges riksdag, efter lång och trogen tjänst. Jag vill gärna tacka för de många debatter och meningsutbyten som vi har haft. Jag konstaterar att Grethe alltid har haft en väldigt vänlig ton. Hon har också visat ett mycket stort engagemang i de frågor som har tagits upp och som vi har haft i uppgift att sköta. Ofta har det gällt frågor av synnerligen praktisk art. Våra mål har därför inte skilt sig särskilt mycket. Men de olika partiernas metoder för att nå fram till uppsatta mål har naturligtvis varit olika. Jag vill alltså tacka Grethe Lundblad, och jag önskar henne lycka till i fortsättningen.

Herr talman! Det här med farliga nivåer är faktiskt en mycket viktig detalj. Om vi skall hävda försiktighetsprincipen, och det säger alla att vi skall göra -- vi skall inte ge naturen vad den tål, utan vi skall ligga på en betydligt lägre nivå, och det är det som är försiktighetsprincipen -- bör vi nog inte ägna oss åt så här luddiga begrepp. Man kan faktiskt göra tolkningen att det inte kommer att bli fråga om ytterligare åtgärder utöver vad som redan är planerat inom industrin. Från industrins sida hävdar man ju mycket bestämt att det rör sig ofarliga nivåer. Men den typen av tvärsäkra uttalanden hörs allt som oftast från det hållet när det är besvärligt. Grethe Lundblad vidhåller att hon tycker att vi alltför dåligt har konkretiserat hur utsläppen av framför allt tungmetaller och klororganiska föreningar kan minskas, vilka är extremt giftiga för miljön. Vad vi säger är att ämnen, varor och produkter som enligt substitutionsprincipen kan bytas ut mot någonting annat -- ibland kan det också vara fråga om ett byte till en annan process genom att man löser ett problem på ett något annorlunda sätt -- skall väck. Det är möjligt att göra det, och detta kan ske fort. I de fall där detta inte är möjligt vill vi ha ett pantsystem, som innebär en ekonomisk stimulans att snabbt söka efter alternativ. Vi har noterat att det på vissa områden kan vara svårt att hitta alternativ, t.ex. när det gäller kvicksilver. Kvicksilverlamporna har vi ju från energisparsynpunkt haft mycket stor nytta av. Därför är det svårt att ersätta dem med någonting annat -- åtminstone som situationen är i dag. Således har vi när det gäller just denna restpost accepterat ett bortre slutdatum, framemot år 2000. Det gäller i och för sig en mycket liten mängd -- men ändå! Mot den bakgrunden vill jag nog påstå att vi är realistiska när vi ställer våra krav. När det gäller Sundsvallsprojektet och den undersökning av bilvårdsprodukter som har gjorts vill jag säga följande. Naturligtvis känner jag till detta mycket väl. Jag bor nämligen strax utanför Sundsvall. Om substitutionsprincipen verkligen var verkställd, skulle flertalet av de här aktuella bilvårdsprodukterna aldrig ha fått komma ut på marknaden. I realiteten är alltså den här principen inte verkställd. Det är däri som mycket av problemet ligger.
Herr talman! Jag kan inte, Bengt Hurtig, uttala mig om detta med transportstöd. Det behövs ett ordentligt underlag för att man skall veta vilka de ekonomiska konsekvenserna blir och på vilket sätt det här praktiskt skulle kunna utformas. I och med att det är kommunerna som har ansvaret för avfallshanteringen finns det kanske en möjlighet för kommunerna och Kommunförbundet att förhandla, och det gör man nog också, med de olika mottagarna av insamlat avfall. Till Roy Ottosson skulle jag vilja säga följande. Försiktighetsprincipen innebär enligt min mening att man, om man inte säkert vet hur det förhåller sig med ett utsläpp eller om man inte känner till en produkts farlighetsgrad, skall gå försiktigt fram och bara tillåta mindre utsläpp. Men när man är säker och har goda kunskaper är det inte försiktighetsprincipen som gäller, utan då går man efter principen om vad naturen tål. Man får absolut inte göra mera än vad naturen tål, hellre litet mindre. Det är på det sättet som vi gör beräkningar. I övrigt skall substitutionsprincipen användas mera effektivt. Det har vi i utskottet också uttalat, och jag hoppas verkligen att det blir så. Jag har själv varit med om att fatta beslut om förbud i fråga om kadmium. Det var på 80-talet. Men det beslutet har aldrig kunnat genomföras, därför att det genomdrevs utifrån alltför dåliga kunskaper. Således tror jag att det är farligt att kräva förbud och hårda tidsramar om det inte finns tillräckliga kunskaper i botten, för då blir det hela bara ett fiasko -- precis som det blev med förbudet i fråga om kadmium, ett beslut som alltså aldrig har kunnat genomföras. Till slut, herr talman, vill jag tacka för de vänliga ord som jag har fått höra från mina kamrater. Jag tycker att det alltid har varit fina debatter. Det har varit en god stämning i utskottet. Vad som är viktigt: vi har alla haft en gemensam vilja att nå goda resultat på miljöområdet. Det uppskattar jag högt. Tack så mycket!

Herr talman! Det är vänlig ton i debatten, säger Jens Eriksson när han tackar Grethe Lundblad. Jag instämmer i detta, och jag vill rikta ett tack till Jens Eriksson. Jag vet inte om Jens Eriksson kommer att delta i någon ytterligare debatt här i riksdagen, men jag vill säga att samvaron med Jens Eriksson har för mig varit mycket inspirerande. Han är ett lexikon i fiskefrågor. Han har tillfört oss alla mycken kunskap. Debatten är vänlig. Nu skall vi i detta avsnitt debattera med Margareta Winberg. Det innebär kanske att vi tar upp en del av de skillnader som finns i naturvårdspolitiken mellan folkpartiet liberalerna och socialdemokraterna. Men innan jag tar upp den debatten, herr talman, vill jag rikta ett par ord till miljöpartiet. Det är flera här som har gjort det med anledning av miljöpartiets återremissyrkande. I nära en månads tid har jordbruksutskottet morgon, middag och kväll arbetat med detta miljöbetänkande. Det har klagats på att det har kommit fram för sent och det har det gjort. Men Marianne Samuelsson från miljöpartiet har varit ensam. Var fanns Åsa Domeij i den diskussionen? När vi nu går till omröstning i morgon, anser jag att Åsa Domeij bör rodna av skam, eftersom hon inte har deltagit i realbehandlingen av miljöpropositionen. Var Åsa Domeij ute i landet? Vandrade hon kanske i vårsolen? Det är allvarligt, eftersom miljöpartiet har sagt att Åsa Domeij kan bli deras ministerkandidat. Också Roy Ottosson bör rodna, dock icke lika mycket som Åsa Domeij, eftersom han har varit tjänstledig en del av tiden. Marianne Samuelsson som har gjort det tunga jobbet behöver inte rodna. Herr talman! Liberal miljösyn utgår ifrån förvaltarskapstanken. Denna tanke utgår ifrån kristna och humanistiska etiska värderingar. Den uttrycker att människan har rätt att utnyttja de naturtillgångar som står till människans förfogande. Detta nyttjande måste göras med ansvar. Rätten att nyttja naturen innebär ingen rätt att missbruka den. Vi liberaler tror att tillväxt och utveckling är en nödvändighet för att göra vår jord mänsklig för så många som möjligt. Det är i det här sammanhanget viktigt att understryka att förvaltarskapstanken medför att vi med den socialliberala samhällssynen värjer oss mot rovdrift, när det gäller både den enskilda människan och naturen i övrigt. Tillgången till naturen är som min partikollega Sören Norrby tidigare sade i debatten ett lån, en tillgång som vi har att förvalta för kommande generationer. Det kan i det här sammanhanget vara lämpligt att påminna om att den liberale samhällsförändraren Adolf Hedin för mer än 100 år sedan väckte -- såvitt jag kan utröna -- den första arbetsmiljömotionen i riksdagen. Den vände sig mot den rovdrift mot människan som delvis fanns i den framväxande industrialismen. I början av det nya seklet, som nu går mot sin avslutning, väckte liberalen Karl Starbäck en motion om naturvården. Starbäck kände de hot som fanns mot orörda naturområden. Så inrättades nationalparker. Grunddragen i Starbäcks motion gäller än i dag, trots att det är nära 80 år sedan den väcktes. Åtskilligt positivt har hänt på naturvårdsområdet, men hoten finns kvar. Herr talman! Vi i folkpartiet liberalerna har ofta med rätta kritiserat socialdemokraterna för bristande engagemang på naturvårdsområdet. För socialdemokraterna har det gällt att så långt som möjligt nyttja naturtillgångarna och ibland suga ut dem. Naturvården har blivit en lyx som har fått tillgodoses först som en restprodukt när andra behov är tillgodosedda. Folkpartiet liberalerna har därvid fått tjäna som en motkraft. Vår aktiva opposition har ibland stoppat risker för utarmning, ibland medfört uppbromsning av en pågående negativ utveckling. Jag skall nämna några sådana områden. För att undvika missförstånd vill jag först dock nämna att vi från folkpartiet anser självfallet att utbyggnaden av vattenkraften och nyttjandet av våra skogar varit en av de oundgängliga och nödvändiga förutsättningarna för att bygga upp vårt land och det välstånd vi har. Vår kritik gäller överutnyttjandet. Utbyggnaden av vattenkraften har gett oss ren energi och har, som jag nyss sade, varit en av förutsättningarna för vårt lands utveckling. Samtidigt påverkar utbyggnaden det ekologiska systemet. Vi har med skärpa uttalat att de kvarvarande älvarna nu måste skyddas. Miljöminister Birgitta Dahl har då och då kastat fram propåer om att någon eller några av dem måste byggas ut. Nu har vår opposition, senare också med stöd av andra, stoppat utbyggnaden. Vi ser det som en framgång, men vi litar ännu inte helt på socialdemokraterna. Den socialdemokratiska politiken har inneburit ett överutnyttjande av våra fjällskogar. En stor del av de orörda skogar som finns kvar är i privat ägo. Det är naturligtvis en stor pedagogisk uppgift att övertyga ägarna om bevarande, när staten genom domänverket gjort alltför stora ingrepp. Det behövs också ekonomiska resurser för att kompensera dem som har fått avstå från avverkning. Nu har miljöministern tvingats att bromsa utvecklingen. Vi anser dock fortfarande att det behövs en hänsynsgräns och det har vi reserverat oss för. Naturvårdsverket har år efter år begärt resurser för skydd av hotade arter. Socialdemokraterna motsatte sig länge detta. Vår entränga opposition har gett resultat, och nu finns anslag även om de fortfarande är otillräckliga. Folkpartiet liberalerna anser att riksdagen som princip bör uttala att 1 % av skogsarealen nedanför fjällområdet bör avsättas för friare utveckling, men det återstår att uppnå majoritet för denna synpunkt i riksdagen. Miljöministerns inläggande av växel bakåt när det gäller markinköpen, som jag återkommer till, är en varningssignal. Vad hjälper det att lyriskt tala vackert om behovet att skydda naturen, när man inte ens vill ställa upp för att täcka de kostnader man redan har avtalat om? Det har träffats en kompromiss om jordbrukspolitiken, som folkpartiet liberalerna ställer sig bakom. Jag vill dock påpeka att vår metod att skydda det öppna landskapet torde vara den mest effektiva. Vi vill att det gemensamma ansvaret för att behålla det öppna landskapet konkretiseras i att staten genom arealersättning betalar dem som har som uppgift att sköta åkerjorden. Ersättningen för odling av livsmedel räcker inte för att bönderna också skall kunna fullgöra uppgiften att ge oss det öppna landskap som vi alla värdesätter så mycket. Herr talman! Det här var några områden där folkpartiet liberalerna agerat. Jag skulle kunna nämna fler, men jag övergår nu till att kommentera några av våra motioner på naturvårdsområdet som pekar framåt. I reservation 164, som vi har avgett tillsammans med moderaterna och som jag yrkar bifall till, tar vi upp principerna för naturvården. När jag läser centerns reservation 165, finner jag att om rimlig tid för arbete funnits hade vi mycket väl kunnat skriva oss samman till en gemensam reservation. Vi säger i reservationen att skyddet av den biologiska mångfalden nationellt och internationellt framstår som en av vår tids viktigaste uppgifter. Trots alla vackra ord är floraoch faunavården en försummad del som måste få ökad tyngd. Naturvårdsstrategin måste få utgå från vad naturen tål och grundas på biologiska kunskaper om landskapets mosaikartade sammansättning, där de olika arterna är beroende av varandra. Det behövs mer forskning, och de omfattande rön som finns på många områden måste samordnas och nyttjas. Det bakgrundsmaterial som finns är mycket bättre än den proposition som miljöministern lämnat. Utöver de skyddsinstitut som finns, naturreservat och nationalpark, vill vi införa något som vi kallar för hänsynsområde. De flesta markägare som har skyddsvärda arter är stolta över detta och vill göra insatser. Genom frivilliga avtal och ersättning för försvårad användning kan man många gånger på ett enklare sätt än att bilda naturreservat komma till rätta med problemen. Ett hänsynsområde kan vara ett sätt att öka den enskilda markägarens engagemang för naturvårdsfrågorna. Eventuella ersättningar kan spridas i tiden och på detta sätt skulle de många gånger konstlade motsättningar som uppstår vid reservatsbildningar över huvud taget kunna motverkas. Vi har i en reservation understrukit hur viktigt det är att naturvårdsmark överförs från domänfonden till naturvårdsfonden. Inte minst angeläget är detta när domänmark nu skall utförsäljas. Det behövs också bytesmark för de lantbrukare som skall avstå mark för bl.a. naturreservat. Jag har redan nämnt att folkpartiet liberalerna anser att ett enprocentsmål bör inrättas för skogsmark nedanför de fjällnära skogarna. Herr talman! Det reella ansvaret för naturvården visar sig också i vilka resurser man är beredd att ställa till förfogande. I vår reservation 227, som jag, herr talman, yrkar bifall till, föreslår vi ökade anslag för forskning, hotade arter, utvärdering av kalkning och vård av naturreservat. Det är beklagligt att det inte har gått att samla majoritet för dessa angelägna anslagsbehov. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga några ord om något av det mest anmärkningsvärda som finns i miljöministerns sena proposition till riksdagens avslutning. Statsrådet Birgitta Dahl ville, trots att kontrakt om skyddsvärda områden träffades, sänka anslaget för markinköp. Det gällde bl.a. Färnebofjärden vid Dalälvens utlopp, Dalälven vars återställande statsrådet ordat så mycket om. Det är glädjande att jordbruksutskottet i stort sett samfällt ger statsrådet bakläxa genom att tillstyrka bl.a. folkpartiet liberalernas motion om höjning av anslaget till 140 milj.kr. Vi ser det som en framgång för vår naturvårdssyn och är naturligtvis mycket tillfredsställda med att också socialdemokraterna i utskottet har ställt sig bakom förslaget. Tillstyrkandet har åtföljts av en skrivning om den enskildes ansvar. Vi har i ett särskilt yttrande sagt att vi får återkomma till vår bedömning av resultatet av den allmänna beskrivningen när förslag redovisas. Skrivningen överensstämmer i stora stycken med den naturvårdssyn som vi har. Vi kan dock inte tänka oss konfiskation av enskild egendom. Kanske är det inte detta det är fråga om. En stor del av dessa frågeställningar tas upp och täcks i vår reservation om hänsynsområden. Herr talman! Jag ställer mig bakom alla reservationer från folkpartiet och yrkar bifall till de reservationer som Sören Norrby tidigare yrkat bifall till.